Herr talman! Jag är på mitt partis vägnar mycket rörd över att Rolf Kenneryd och centern tilltror vpk den enorma kraften att vi kan påverka socialdemokratins hela grundläggande politik. Med den mandatfördelning vi har i denna kammare bör Rolf Kenneryd förstå att våra möjligheter att påverka politiken i den riktning vi önskar är begränsade. Vi är i detta fall ganska nöjda med den påverkan vi kunnat utöva. Att vi kunnat göra det sammanhänger med att det också inom socialdemokratin, och inte minst bland dess kommunalt engagerade politiker, finns en stark önskan om att de uppdämda behoven i kommunerna nu skall tillgodoses på ett litet mer generöst sätt än hittills. Dessa överensstämmelser i åsikterna har varit en väsentlig förutsättning för de resultat vi uppnått. Är man ett litet parti kan man inte åstadkomma allt vad man önskar, men vi gör i sådana här situationer så gott vi kan. När jag har ordet för en debatt med Rolf Kenneryd skulle jag i min tur vilja ställa en fråga till honom. Vi voterade i dag om bostadsutskottets betänkande nr 10. I detta fanns två reservationer från centern, nr 21 och 48, som bl.a. handlade om de handikappades boende. Jag är något överraskad över det mycket progressiva ställningstagande ni gjort i det fallet. Men det intressanta är att det är fullständigt oförenligt med den uppfattning ni har när det gäller de specialdestinerade statsbidragen. De önskningar som ni ger uttryck för i dessa reservationer bygger på att det finns ett statligt system med specialdestinerade bidrag, som stimulerar och driver kommunerna i en viss riktning. Jag förstår inte varför centern i detta fall bortser från den progressiva betydelse som dessa specialdestinerade statsbidrag har.
Herr talman! Som svar på Jörn Svenssons fråga vill jag påpeka att reservation 48 till bostadsutskottets betänkande 10 gäller finansieringen av underhållet av va-nätet. Vi skriver i reservationen: ”Det måste också klarläggas hur kommunerna skulle kunna få ekonomiskt utrymme för insatserna. Därvid bör påpekas att kommunallagen ger kommunen rätt att ta ut avgifter som gör det möjligt att långsiktigt försvara investeringar på detta område.” Denna text måste väl ändå klargöra även för Jörn Svensson att det här inte finns något samband med specialdestinerade statsbidrag.
Herr talman! Men Rolf Kenneryd måste väl ändå medge att den reservation som handlar om de handikappades och äldres boende tyder på ett klart sådant samband. Om man över huvud taget önskar följa den principen i den nationella politiken att man vill stimulera till uppfyllande av viktiga behov, till metodutveckling och till en viss typ av investeringar, är de specialdestinerade statsbidragen ett oumbärligt styrinstrument. Det har förvånat mig att centern, som ändå i vissa avseenden framträder som ett socialt, progressivt parti, är så emot dessa specialdestinerade statsbidrag, vilka är en förutsättning för den nationella politik vi försöker driva på detta plan.

Herr talman! Jag tänkte i korthet inleda med några synpunkter på föregående års riksdagsbehandling av motsvarande fråga.

Det framgick också att det var angeläget att få en begränsning av den kommunala konsumtionen. Vi lyckades inte nå de målen. Däremot lyckades man genomföra en del mindre justeringar när det gäller bidragen till kommunerna. Jag tänker på den förändrade kompensationen till kommunerna för avskaffande av företagsbeskattningen och förändringen av skatteutjämningsavgiften. Vad som inte kunde genomföras var lättnader för kommunerna i Norrland, Bergslagen och Blekinge. Jag hoppas nu att vi efter dagens debatt i kammaren kan fatta ett beslut som åstadkommer de nödvändiga lättnaderna för dessa områden och kommuner i landet. När det gäller de inlägg som gjorts här tidigare kan jag dela synpunkterna beträffande betydelsen av den kommunala ekonomin i den samlade samhällsekonomin. Det är naturligtvis utomordentligt angeläget att man har en synkronisering och att statsmakten justerar och vidtar åtgärder för att vi skall nå samklang i utvecklingen i dessa sammanhang. De föreslagna ändringarna i skatteutjämningsbidraget medför att vissa kommuner får vidkännas ganska stora minskningar av skatteutjämningsbidraget. Förslaget i propositionen innebär att kommun och landstingskommun för år 1989 genom extra skatteutjämningsbidrag skall kompenseras för hela den bidragsminskning som överstiger 50 öre per skattekrona. Särskilda resurser finns avsatta för detta ändamål. Det anges också att det i dessa sammanhang inte behöver förekomma något ansökningsförfarande. Genom förändringarna i skatteutjämningsbidraget och de förändringar i Prot. 1987/88:111 grundgarantibeloppen som kommer att ske med anledning av förslaget 29 april 1988 tillförs ett stort antal kommuner betydande belopp. Dessa kommuner kommer naturligtvis icke i fortsättningen att ha samma behov av skatteutjämningsbidrag som de har haft tidigare. De kommuner som nu får höjd garantinivå har tilldelats ca 60 milj.kr. av totalt 110 milj.kr. innevarande år. Det innebär att det rimligtvis bör finnas en marginal av stor betydelse för de kvarvarande kommuner som har behov av insatser för att komplettera sin ekonomi. Förenklingar i skattereglerna när det gäller beskattningen av utbokommunerna innebär att all fastighetsinkomst beskattas i hemortskommunen. Detta medför en viss omfördelning mellan kommunerna. Men denna fördelning är inbakad i systemet och kompenseras automatiskt av ökade eller minskade skatteutjämningsbidrag. En ny teknik föreslås för beräkning av kostnader för åldersstruktur och social struktur. Åldersfaktor och bidrag för befolkningsminskning beräknas var för sig. Härutöver sker vissa justeringar när det gäller beräkningsgrunder som avser andra avsnitt, exempelvis statskommunala bostadsbidrag, kostnader för barnomsorg och kostnader för befolkningsminskning. Utskottet ansluter sig till propositionens inriktning när det gäller tillväxten iden kommunala ekonomin. För i år bör denna tillväxt kunna begränsas till drygt 1 96. Vidare är det angeläget att transfereringarna till kommunerna inte ökar totalt sett. Vid uppläggningen av ett skatteutjämningssystem uppstår ju alltid gränszoner, och i budgetpropositionen 1987 förslogs att ett flertal kommuner och två landsting — Örebro och Västmanlands läns landsting — skulle placeras högre än övriga kommuner och landsting i södra Sverige, för att man skulle förhindra alltför stora skillnader i fråga om grundbidragen i gränszonen mellan den norra och den södra delen. Den främsta anledningen till detta förslag var att grundbidragen i södra delen sänktes till 97 96. Skillnaden i förhållande till de lägst placerade Bergslagskommunerna skulle då bli 6 procentenheter. I det nu föreliggande förslaget begränsas minskningen av grundgarantin i söder till 100 26. Behovet av gränszon har ju då reducerats. Men utskottet tycker ändå att det finns anledning att göra vissa justeringar, och vi har föreslagit att kommunerna Heby, Sala, Köping, Arboga och Kungsör i Västmanland får grundgarantin höjd till 102 26 av medelskattekraften. Enligt förslaget i budgetpropositionen skulle grundgarantin där vara 100 960. När det gäller Örebro län föreslår utskottet att Askersund och Laxå får en grundgaranti på 105 96 och Kumla och Hallsberg en grundgaranti på 102 96. I fråga om Göteborgs och Bohus län föreslår utskottet att Strömstad, Tanum, Munkedal och Sotenäs får en grundgaranti på 102 96 av medelskattekraften. I övrigt tillstyrker utskottet förslaget i propositionen. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 19. Sedan vill jag något beröra de motioner som har behandlats vid beredningen av detta ärende. ner som förlorar mest skatteutjämningsbidrag på regeringens förslag har större genomsnittlig skattekraft än de sju kommuner som vinner mest, och finner därför att regeringens förslag är märkligt. Uttalandet i partimotionen är anmärkningsvärt av två skäl. För det första fastställs inte skattekraftsgarantin i skatteutjämningssystemet med hänsyn till kommunens skattekraft utan på grund av den kostnadsnivå i kommunen som orsakas av omständigheter som kommunen inte råder över. För det andra har regeringen föreslagit ändringar i grundgarantierna med hänsyn till att skattesatserna har blivit ogynnsamma för hela norra delen av landet. Den successivt ökade skillnaden i skattesats mellan norra och södra delen av landet beror till stor del på att 1979 års skatteutjämningsreform inte varit rätt avvägd. Faktum är att de justeringar som nu har företagits medverkar till bättre balans i skatteutjämningssystemet. En orsak till den ökade skillnaden är också att Norrland har haft en mycket ogynnsammare utveckling än som beräknats. I moderaternas motion och reservation anförs en rad synpunkter beträffande produktivitetsförluster. Det sägs att det är på grund av minskande produktivitet i kommunerna som man har besvärligheter i en del av landets kommuner och landsting. Jag skulle vilja be Rune Rydén att något precisera på vilka områden moderaterna har uppmätt produktivitetsminskningar, och möjligen ange på vilka områden man skulle kunna åstadkomma förändringar. Folkpartiet hävdar att skattekraftens utveckling borde bestämmas av förändringar i skatteutjämningssystemet. Det är i princip inte alls nödvändigt, eftersom skatteutjämningsbidragen redan i nuvarande skatteutjämningssystem — och i det av regeringen föreslagna — automatiskt följer skattekraftens utveckling. Detta är faktiskt huvudprincipen för systemets konstruktion. Minskar den relativa skattekraften i en kommun, så ökar kommunens skatteutjämningsbidrag, och vice versa. Om man höjer grundgarantin för en kommun vars relativa skattekraft minskar, får kommunen faktiskt nästan en dubbel kompensation, och det kan väl inte vara meningen. Av handlingarna framgår att detta är vad folkpartiet vill. Centerpartiet anser att samtliga kommuner skall ingå i skatteutjämningssystemet och säger att det är vissa felaktigheter i det nuvarande systemet. Låt mig bara erinra om att det systemet i grunden bygger på kommunalekonomiska utredningens förslag, som har beretts och förändrats i en rad olika sammanhang. Den totala neddragningen i moderaternas förslag jämfört med regeringens förslag uppgår till ca 6,6 miljarder kronor. I folkpartiets förslag är neddragningen 1,5 miljarder kronor, medan centerns förslag i stort sett går jämnt upp med regeringens förslag. Men man har glömt en liten del, nämligen den andra delen i neddragningen, dvs. de 4,1 miljarder kronor som det borgerliga förslaget till vårdnadsersättning kostar. Jag hävdar att kommunerna inte kan kompensera sig för hela den neddragningen. Det är kanske teoretiskt möjligt, men det står helt klart att det i praktiken är omöjligt att åstadkomma det. I partimotionerna från moderaterna, folkpartiet och centern framställs yrkanden om att avvägningen mellan generella och specialdestinerade bidrag skall utredas. Utskottet hänvisar till att utredningar som syftar till en fullständig kartläggning av nuvarande bidragssystem pågår i bl.a. Kommun förbundet. Utskottet anser därför inte att det finns någon grund för att avveckla den teknik med specialdestinerade bidrag som nu tillämpas. Härutöver föreligger motioner som behandlar skatteutjämningssystemet, utredningar om detsamma, utjämningsbidrag till enskilda kommuner, extra skatteutjämningsbidrag, skatteutjämningsavgifter och kommunalt skattestopp. Utskottet avstyrker yrkandena i samtliga dessa motioner. Till betänkandet har fogats 26 reservationer. Jag avser inte att kommentera dem, eftersom innehållet i stora stycken sammanfaller med innehållet i partimotionerna. Jag vill dock ställa en fråga till Rune Rydén angående följande avsnitt i den moderata partimotionen: ”Kommuner och landsting disponerar över utomordentligt stora resurser. Deras förutsättningar att inom oförändrade ramar ge en god service till medborgarna är därför stora.” Rune Rydén nämnde också detta i sitt anförande. Hur stämmer det, Rune Rydén, med att ni vill göra en neddragning på 6,1 miljarder kronor plus 4,1 miljarder kronor för vårdnadsbidraget? Hur kan ni i ett annat sammanhang påstå att ramarna är oförändrade? Det är verkligen inkonsekvent. Jag skulle vilja att Rune Rydén något kommenterade detta. Det har i de föregående inläggen ställts ett antal frågor och begärts en del svar. Rune Rydén säger att kommuner inte skall kompenseras för sitt geografiska läge och ville få synpunkter på skälen till att de får det. Jag finner det utomordentligt angeläget att i bidragshänseende ta hänsyn till inte minst stora avstånd. Rune Rydén nämnde vidare ett förhållande som berör mitt eget hemlän, nämligen situationen i Mönsterås resp. Högsby kommuner. Jag påstår att Rune Rydén inte känner till grunderna för förslaget i regeringens proposition beträffande dessa två kommuner. Han menar att de är likvärdiga och likartade, vilket de definitivt inte är. Det förvånar mig att Rune Rydén inte har bättre underlag för sina påståenden. Härutöver har Rolf Kenneryd påstått att vi anser att det är bättre med justeringar än en allmän skatteutjämning. Jag vill faktiskt påstå att föreliggande förslag innebär en mycket betydande utjämning, även om det är klart att det alltid går att finna skönhetsfläckar i ett sådant system.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

Herr talman! Arne Andersson i Gamleby inledde sitt anförande med en intressant återblick. Han konstaterade bl.a. att det vid fjolårets behandling av dessa frågor rådde överensstämmelse mellan partierna om angelägenhe ten av att företa vissa förändringar. Samtidigt rådde det samstämmiga uppfattningar om angelägenheten av att begränsa den kommunala expansionen, sade han. I det senare fallet lyckades Arne Andersson i Gamleby och hans partikamrater enligt beskrivningen åstadkomma den önskade förändringen, men det gjorde de inte i det förra fallet. Det bekräftar mitt tidigare påstående att det under fjolåret var viktigare för socialdemokraterna med indragningen som sådan än det var att åstadkomma förändringar i systemet. Jag tackar för den bekräftelsen. Arne Andersson säger att man har glömt 4,1 miljarder kronor i sammanställningen av de olika partiernas alternativ för finansiering av införande av vårdnadsbidrag. Vem är ”man” i detta sammanhang, Arne Andersson? Det framgår klart av betänkandet att ”man” är ett enigt utskott. Inte minst framgår det av tabellsammanställningen. Självfallet är det på det sättet. Uppläggningen av finansieringen av vårdnadsbidraget har den inriktningen att de indragningar som summeras till 4,1 miljarder kronor skall kompenseras av ökade avgifter för de tjänster som vårdnadsbidragstagarna sammantaget utbekommer av kommunerna. Jag skulle för övrigt i detta sammanhang vilja passa på att ställa frågan: Vad är det socialdemokratiska alternativet till vårdnadsbidraget när det gäller familjepolitiken? Det har vi ännu inte sett, varken till innehåll eller till finansiering. När det gäller 50-öringen efter 1989 säger Arne Andersson i Gamleby att den må bli beroende av den allmänna ekonomins inriktning och en rad andra detaljer. Är de stora skillnader som nu uppstår, runt en krona per skattekrona, en fråga om den allmäna ekonomins utveckling? Är inte avsikten med denna förändring att öka rättvisan? I detta sammanhang borde det föreligga ett annat svar än det som Arne Andersson nu gav.

Herr talman! Det är intressant att höra Jörn Svensson och Arne Andersson i Gamleby lägga ut texten om betänkandet. Medan Jörn Svensson i vida svängar beskriver den bakomliggande orsaken, samhällets utveckling, håller sig Arne Andersson på en helt annan nivå. Det skulle vara mycket intressant om Arne Andersson på något sätt kunde kommentera den inledning som Jörn Svensson gör som bakgrund till den uppgörelse som ni har träffat. Vi har i utskottet diskuterat skattekraftens utveckling. Arne Andersson påpekar då att skattekraften ligger till grund för skatteutjämningssystemet. Men i både propositionen och utskottsbetänkandet är det skattesatserna som spelar huvudrollen. Det må så vara att den överensstämmelse som Arne Andersson talar om finns, men vi har inte sett några exempel på att skattekraften har utvecklats i den riktning som man har förutsatt. Vi har i utskottet alltså saknat en sådan beskrivning. Till sist vill jag säga något om vårdnadsbidragets finansiering. Jag vet inte hur många gånger som vi skall behöva tala om att vi faktiskt har finansierat detta. Det finns pengar för att betala motsvarande minskning av skattebidraget. Jag tycker att vi litet grand skall hålla oss kvar vid de specialdestinerade bidragen. Även i detta sammanhang märktes stora skillnader mellan de två partier som har gått ihop. Medan vpk talar mycket välsignande om dem, nämner Arne Andersson dem knappast. Man kan av utskottets skrivning tolka det på ett annat sätt. Jag sade att socialdemokraterna i sakta mak är på väg mot en annan tingens ordning. Kan inte Arne Andersson ge mig något exempel? Jag tror mig veta att det finns exempel då socialdemokraterna faktiskt har ändrat uppfattning och därigenom gett kommunerna större möjlighet att hantera statsbidragen som en klumpsumma. Ett enda exempel tror jag alltså att det går att finna, Arne Andersson.

Herr talman! Arne Andersson i Gamleby började med att tala vackert om det socialdemokratiska förslaget från i fjol om begränsning av den kommunala konsumtionen. Jag vill i detta sammanhang ställa en fråga till Arne Andersson. Varför övergav socialdemokraterna den modellen? Det hade väl varit alldeles utmärkt om de hade bidragit till att förbättra inte bara den kommunala ekonomin utan även samhällsekonomin. Jag tror att vi alla hade känt oss litet gladare i dag om det hade inträffat. Sedan sade Arne Andersson litet oengagerat att han accepterade beskrivningen av den omfattande kommunala ekonomin, men ställde samtidigt frågor som tydde på att han inte accepterade denna beskrivning. Jag skulle gärna vilja ha en förklaring på vad han egentligen menade. När det gäller gränsdragningsproblemen har Arne Andersson inte på någon enda punkt förklarat den slumpmässighet som finns i förslaget. Varför drar man gränsen på det sätt som här görs? Kan jag få någon enda förklaring på detta? Vad gäller det konkreta exempel som gäller Högsby och Mönsterås, så har Arne Andersson stor otur. Jag råkar vara född i södra delen av Mönsterås kommun, i Ålems socken, och har därför god kännedom om båda kommunerna och deras ekonomi. Upp till bevis, herr Andersson! Det gavs inte något enda konkret besked när det gäller de skillnader som jag påtalade. När det sedan gäller frågan om rationaliseringar så hoppas jag att Arne Andersson i Gamleby lyssnade till vad Nils Brunsson från Handelshögskolan sade vid den utfrågning som vi hade i utskottet. ”Man får antingen styra eller spara.” Detta kallas ”ekonomistyrningens järnlag”. — —- ”Vill man från ledningshåll påverka en organisation får man välja om man vill styra vad den vill göra mer i detalj — och då kan man glömma det här med effektivitet. Man kommer helt enkelt i en alldeles för svag förhandlingsposition när förkämparna förklarar vad det hela kommer att kosta. Vill man däremot åstadkomma effektivitet måste man undvika att försöka styra verksamhetens innehåll. Man ger ett begränsat anslag till ett visst område men vägrar att uttala sig om exakt hur det skall användas. Denna järnlag tror jag också har relevans för riksdagens relationer till kommunerna.” Jag tror att detta har en mycket stor betydelse för relationerna till kommunerna och för möjligheterna till att där åstadkomma olika rationaliseringar. Jag utvecklade också i mitt inlägg, Arne Andersson, vilka vägar man skulle gå.

Herr talman! Jag får enligt debattreglerna i den här omgången inte replikera de borgerliga talarna utan endast Arne Andersson i Gamleby. En del av vad jag nu säger kan väl ändå uppfattas som sagt med adress till dem som jag egentligen inte får replikera på. Det är ju klart, och det vet ju både Arne Andersson och jag, att det finns skillnader mellan socialdemokraterna och vpk när det gäller synen på den takt i vilken kommunerna skall få tillåtas expandera sin verksamhet. En del av den socialdemokratiska finanspolitiken har gått ut på en åtstramning gentemot kommunerna, och där har vi i vpk en annan uppfattning. Men trots dessa olika utgångslägen har vi i det här stycket lyckats komma överens om något mycket värdefullt, nämligen att inga indragningar skall få ske från kommunerna i samband med att man genomför det här nya rättvisare och på alla sätt bättre skatteutjämningssystemet. Men det kan ändå finnas skäl att erinra, när jag nu får föra en liten debatt med Arne Andersson, om hur det kan komma att bli i framtiden. De kommunala verksamheterna får ju en ökad betydelse. Det gäller deras sociala roll i samhället, men också deras roll som främjare av produktiviteten i samhället, i detta begrepps vidaste mening. De har ansvaret för den medborgerliga utbildningen och skolningen, vilket konstituerar en väsentlig del av de svenska löntagarnas förmåga att göra aktiva prestationer i arbetslivet. De har ansvaret för kulturaktiviteter och för stora delar av ungdomens situation. De har ansvar för invandraroch flyktingpolitiken och de kommer att få ett vidgat ansvar för metodutveckling inom socialtjänsten. Vill vi genomföra reformer, exempelvis avinstitutionalisering av psykiatrin, så betyder detta att primärkommunerna kommer att få ett ökat ansvar och nya uppgifter inom socialtjänstens ram, vilket kräver resurser om inte reformerna skall urholkas eller leda till sneda resultat. Även när det gäller äldreboendet finns det behov av reformer. Och det är inte med någon särskilt behaglig känsla som vi ser att man från socialdemokraternas sida försöker att gå de borgerliga partierna till mötes när det gäller att slå vakt om gamla, dåliga och underhaltiga ålderdomshem. Jag vill med detta säga att det finns en mängd nya, uppdämda behov i kommunerna som nog på sikt, om man vill föra en ansvarig och en någorlunda progressiv politik här i landet, bör föranleda även socialdemokraterna att inte gå fram med alltför stor stramhet mot våra kommuner när de försöker tillfredsställa medborgarnas behov.

Herr talman! Rolf Kenneryd tar upp finansieringen av vårdnadsbidraget enligt det borgerliga förslaget, som jag tog fram som ett exempel på vad man hade glömt. Jag sade ”man”, och Rolf Kenneryd frågar vilka ”man” är. I utskottsbetänkandet finns sifferuppgiften 4,1 miljarder med. Vi har således inte förbisett detta. Vad jag menade var att de borgerliga partierna i sina motioner eller reservationer inte har berört det aktuella problemet, för det kommer att bli problem för kommunerna när de får neddragningar med de här beloppen. De kan ju inte kompensera sig fullt ut för hela beloppet — det står helt klart. Sifferuppgiften är redovisad i tabellen på s. 28. Lennart Alsén vill ha bakgrunden till den uppgörelse med vpk som har redovisats. Uppläggningen av skatteutjämningsbidraget har ju förändrats. Med de spännvidder som finns är det självklart att det måste finnas gränsområden. I diskussionerna har man sedan konstaterat att det kanske bör medges en mjukare övergång till vissa angränsande områden. Det är i stort sett bakgrunden, och det är också bakgrunden till det förslag som vi framfört beträffande Göteborgskommunerna. Rune Rydén återkommer till kommunerna i mitt eget län, där han, som han säger, väl känner till förhållandena. Om man ser på detta grundligt — det har de som lagt fram förslagen gjort, och jag har försökt kontrollera flera av huvuddelarna i förslaget, inte minst när det gäller mitt eget län — finner man att det handlar om skattekraft och befolkningsutveckling. Rune Rydén kommer inte ifrån att när det gäller de två kommuner som han nämnde finns det påtagliga skillnader, och det har också inneburit att det blivit skillnader i förslaget till grundgaranti för de två kommunerna. Jörn Svensson resonerar om de behov som finns och som kommer att uppstå med hänvisning till utvecklingen i kommunerna. Jag delar i princip hans uppfattningar. Resursproblemen är besvärande. Men jag vill hävda att det i kommuner och landsting på olika sätt pågår en omfattande aktivitet för att klara utvecklingen. Visst hade det varit trevligt och bra om vi hade kunnat säga: Öppna slussarna och lämna ut miljarderna till kommuner och landsting —-21 miljarder enligt vpk:s förslag. Men jag tror att också Jörn Svensson med sin balans är medveten om att det är omöjligt att i en normal samhällsekonomi klara en sådan utslussning, i varje fall under ett visst budgetår.

Herr talman! Jag vill inledningsvis, efter Arne Anderssons i Gamleby senaste inlägg, utvidga frågeställningen om vem ”man” kan anses vara. På s. 28 i betänkandet, varom ingen oenighet har rått i behandlingen, framgår att statsbidrag för barnomsorg har belastat kalkylerna för såväl moderaters, folkpartisters som centerpartisters budgetalternativ med 4,1 miljarder. I sammanställningen av de olika budgetalternativen har också tagits upp förutsatt ökat kommunalt avgiftsuttag om samma belopp. Nettoeffekten utav dessa plusoch minusposter är alltså noll. Jag vill fråga Arne Andersson om han har tagit del av innehållet i denna tabell, innan han har gjort sitt ställningstagande. I så fall kan Arne Andersson anses ingå i det som avses med ”man”. Jag ställde ytterligare ett par frågor till Arne Andersson i mitt inledningsanförande. En fråga gällde hur man skall tolka majoritetens skrivning att det inte nu finns grund för förändringar i relationen mellan specialdestinerade bidrag och utjämningssystemets storlek. Innebär denna skrivning en glidning, eller motsätter ni er fortfarande lika hårdnackat en sådan förändring? Om vi hade haft ett samlat kommunalt skatteutjämningsbidrag som inkluderade merparten av de specialdestinerade bidragen, hade vi inte behövt lägga ned tid på den uppslitande ålderdomshemsdebatt, som nu har förts i ett antal månader. Det synes nu som om socialdemokraterna är på väg att ompröva sitt tidigare ställningstagande i fråga om ålderdomshemmen. Jag begärde också att Arne Andersson skulle nämna i vart fall en av de tjugotalet kommuner som i betänkandet åberopas såsom icke uppbärande kompensation för vare sig utebliven beskattning av juridiska personer eller utebliven garantibeskattning. Jag har observerat att vi under debattens gång har fått celebert besök, först av utskottets ordförande, därefter av herr finansministern. Om inte Arne Andersson kan nämna en sådan kommun, kanske utskottets ordförande — han har tydligen nu avvikit från kammaren på nytt — eller herr finansministern kan göra det.

Herr talman! På Arne Anderssons i Gamleby beskrivning av uppgörelsen mellan vpk och socialdemokraterna verkar det som om det har gått till så, att man har samlats på ett rum och gått igenom kommun för kommun och prickat för på en lista vilka siffror man skall vara överens om. Vilka principer ligger bakom och styr socialdemokratin, som kan likna de principer som kommunisterna i detta fall utgått från? Vi hörde hur Jörn Svensson i sitt inlägg med vida svängar bredde ut sig om de principer som skall gälla. Jag frågade Arne Andersson om han ställde upp på det resonemanget. När man hör Arne Andersson tala om tillväxten i samhället nämner han samma siffror, som ett par av de borgerliga partierna har kommit fram till, medan Jörn Svensson nämner helt andra siffror. Det är märkligt att man mot den bakgrunden kan finna principer bakom en sådan här uppgörelse. Jag vill som ett exempel på vad som händer med de specialdestinerade bidragen nämna vad som stod i Dagens Nyheter i går. Där stod att biträdande socialministern Bengt Lindqvist sagt att man skall slå ihop statsbidragen, så att man får ett enda statsbidrag för äldreomsorgen till kommunerna. Jag gav Arne Andersson chansen att ta detta som ett exempel och kommentera det. Visar detta, Arne Andersson, att socialdemokraterna är på väg mot den tingens ordning som de borgerliga har önskat? Det är något helt annat än vad vpk önskar.

Fru talman! Det behövs en mjukare övergång, sade Arne Andersson i Gamleby. Ja, förvisso, men övergångarna är inte mjuka, utan de är många gånger såväl stora och abrupta som omöjliga att förklara på ett reellt sätt. Arne Andersson konstaterade också att det är stora skillnader mellan de två kommuner som jag ville att vi skulle diskutera, nämligen Högsby och Mönsterås. Men han sade inte vad skillnaderna utgjordes av. Jag fick inget konkret svar på frågan. Det hade jag förväntat mig, eftersom vi båda känner de här kommunerna mycket väl. Här finns en möjlighet för Arne Andersson att i detalj förklara vad det är som gör att den ena kommunen har 105 i grundgaranti och den andra 100. Sedan vill jag bara konstatera att Arne Andersson inte med ett enda ord berörde det exempel som Nils Brunsson på Handelshögskolan tog fram vid hearingen inför finansutskottet och som stämmer helt med min moderata uppfattning. Får jag anta att Arne Andersson ansluter sig till det som Nils Brunsson då sade? Våra förslag innebär faktiskt, att om styrande och diskriminerande regler för barnomsorg, skola, sjukvård och åldringsvård tas bort eller förändras, får de enskilda människorna en reell valfrihet mellan de skilda alternativen. Det ger då möjlighet för kommunerna och kommuninvånarna att använda sina pengar på det sätt som de själva tycker är bäst. Då används pengarna bättre. Det är därför som vi har föreslagit att en stor andel av de nuvarande specialdestinerade statsbidragen skall sammanföras till ett klumpbidrag som kommunerna kan använda på ett friare sätt. En sådan frigörelsepolitik skapar nya förutsättningar för kommunerna att bättre hushålla med kommuninvånarnas pengar.

Fru talman! Jag har begärt replik på Arne Anderssons i Gamleby anförande, men jag hoppas att jag med fru talmannens godkännande kan få replikera också på de borgerliga talarnas inlägg, eftersom jag i vissa hänseenden står för utskottsmajoritetens linje. Då skulle jag vilja fråga er samfällt: Vad är det för sorts debatt som ni egentligen vill driva här? Ni kommer med marginella exempel, ni fixerar er vid skönhetsfläckar i systemet, som vi alla är medvetna om och som man på något sätt måste göra någonting åt. Kan inte ni över huvud taget se att det ligger ett värde i att man får ett rättvisare utjämningssystem, att detta är en stor vinst? Vill ni ha kvar — det är ju den fråga som uppstår — det gamla orättvisa systemet? Skulle ni vilja ta tillbaka de 800-900 miljoner som det handlar om och som de norra länen i Sverige nu kommer att få genom den här överenskommelsen? Är det det ni vill, så säg det! Är ni på samma sätt motståndare till detta att det inte skall bli några indragningar? Jag förstår att en del av er är det. Ni vill gärna se att det blir minskade kommunala resurser. Är det det ni vill, så säg det öppet, så kan vi diskutera på den fronten. Men då skall vi diskutera de huvudsakerna och inte fixera oss vid dessa mindre ting, som vi då får ta i särskild ordning. Säg att ni är åtstramningspolitiker, och säg att ni vill ha ett orättvisare skatteutjämningssystem, så det står klart vad det handlar om. Till Arne Andersson vill jag bara säga, att visst har vi olika utgångspunkter, men de är inte mer olika än att vi har kunnat komma överens om ett viktigt steg när det gäller mer rättvisa i det kommunala skatteutjämningssystemet. Men vi vidhåller naturligtvis från vpk:s sida — det bör vara uppenbart också för Arne Andersson och hans parti — att det är riktigt som vi tidigare har sagt att det finns en sektor i samhället, de privata storföretagen, där det cirkulerar för mycket pengar. Det är så mycket pengar att de inte kan användas till något konstruktivt, och så mycket pengar att de blir en fara för den samhällsekonomiska balansen. Det vore rimligt att framöver tänka sig att åtminstone någon del av pengarna skulle föras till kommunerna. Kommunerna hjälper i sin verksamhet människor som har problem att bli produktiva och konstruktiva och att leva ett nytt liv. Genom att vårda folks hälsa och genom att öka folks kunskap och bildning bidrar de på ett viktigt sätt till produktiviteten i samhället.

Fru talman! Rolf Kenneryd tar upp denna tabell igen. Jag har inte bestritt något. Jag har talat om det förhållandet att de borgerliga har utgått ifrån att kommunerna skall kunna kompensera sig fullt ut för den neddragning på 4,1 miljarder som förutsätts när det gäller vårdnadsbidragets ekonomisering. Det är omöjligt. Jag har varit kritisk emot att man inte har tagit hänsyn till detta i de sammanhangen. Sedan frågar Rolf Kenneryd om utvecklingen och avvägningen i framtiden. Med de förändringar som sker kan man självfallet inte låta bidrag av de här omfattningarna vara statiska. Man måste alltid kunna göra avvägningar. Det kommer sannolikt också att göras i framtiden. Lennart Alsén efterlyser principer för gränsdragningarna och tar upp de förslag som vi har lagt fram när det gäller justeringar av ett antal kommuner. Det är väl emellertid egentligen inte så svårt att förstå om man t.ex. tänker sig att ett område har en nivå på 109 i grundgaranti, medan ett angränsande område ligger på 100. Förhållandena i resp. områden kanske ändå skiljer sig så marginellt att det område som har en grundgaranti på 100 i stället lätt kanske skulle ha kunnat hamna på exempelvis 103. I sådana fall finns det väl skäl att diskutera om man möjligen kan göra en mjukare övergång. Det är det som har skett, ingenting annat. Det är bara på den punkten som jag har talat om mjukare övergång. Rune Rydén har använt det i en rad andra sammanhang. När det gäller Rune Rydén skulle jag vilja återkomma till de kommuner i Kalmar län som man har refererat till. I Mönsterås kommun har man en bättre skattekraftsutveckling än man har i Högsby kommun. Man har en bättre befolkningsutveckling och en bättre åldersstruktur än man har i Högsby kommun. Det är några av de faktorer som har lagt grunden till de skillnader som finns mellan kommunerna. Jag kan dela Jörn Svenssons allmänna resonemang. Jag vidhåller dock att det i samhällsekonomiska sammanhang inte går att göra påslag för kommunerna med de belopp som vpk:s förslag totalt skulle innebära. Det finns däremot sannolikt anledning att i en rad andra samhällsekonomiska sammanhang överväga överföringar från olika delar av samhällssystemet.

Fru talman! Ett skatteutjämningssystem måste naturligtvis i stor utsträckning bygga på schablonberäkningar och kan inte åstadkomma en millimeterrättvisa mellan kommunerna. Frågan är emellertid om inte det nya system för skatteutjämning som presenteras i årets budget är litet väl schablonartat och om man inte ibland bortser från ur rättvisesynpunkt viktiga faktorer. 1. En grundgaranti. 2. Ett tillägg eller avdrag för ogynnsam resp. gynnsam åldersstruktur. 3. Ett tillägg för stor befolkningsminskning. Denna uppläggning bygger i stort sett på förhållanden inom en kommun och avspeglar i allt väsentligt dess ekonomiska situation. Däremot bortser man vid uppläggningen ifrån hur ekonomin ser ut i förhållande till närmast omgivande kommuners ekonomi, med allt vad detta kan leda till. En kommun som av olika anledningar — t.ex. industrinedläggningar, arbetslöshet eller utflyttning — tvingas ligga på en hög utdebiteringsnivå kommer naturligtvis i ett särskilt dåligt läge, om grannkommunerna har en avsevärt lägre nivå. Särskilt allvarlig blir situationen om kommunen i fråga har tvingats till kraftiga besparingar, med åtföljande försämring av servicen för att klara ekonomin. Kombinationen hög utdebitering och låg servicenivå medför att människor med valmöjligheter väljer att bosätta sig utanför kommunen. Så fortsätter och kanske t.o.m. accelererar utflyttningen från kommunen i fråga, med ett ännu sämre skatteunderlag som följd. Kommunen har hamnat i en ond cirkel, som man inte kan bryta sig ur utan stora ekonomiska kraftansträngningar. Härvidlag räcker skatteutjämningssystemets kompensation för folkminskning inte långt. Som exempel på en sådan kommun kan jag nämna min egen hemkommun Markaryd, som drabbades mycket hårt av det sena 1970-talets och tidiga 1980-talets förödande brukskris. Under en tioårsperiod har kommunen förlorat nästan 10 96 av sin befolkning. Detta har lett till att kommunen har nödgats vidta kraftiga besparingsåtgärder — dvs. minskad service — och höja utdebiteringen så att den i dag ligger mycket högt över omgivande kommuners. Den stora skillnaden mellan Markaryds kommun och omgivande kommuner kommer dess värre att bli ännu större efter genomförandet av det förslag som nu har lagts fram. Detta förslag leder nämligen till en försämring av den kommunala ekonomin, motsvarande en skattehöjning på 50 öre till 17 kr. Omkringliggande kommuner kommer inte att drabbas så hårt. Utdebiteringen kommer att vara mellan 1:16 kr. och 2:66 kr. lägre. Till detta kommer att en del av dessa kommuner ligger i landsting — Hallands läns och Kristianstads läns landsting — som har en lägre utdebitering än Kronobergs län, där Markaryds kommun ligger. Detta har jag och mina socialdemokratiska kolleger från Kronobergs län påtalat i motion Fi311. Vi har i ett förstahandsyrkande krävt att Markaryds kommun, och andra kommuners, besvärliga situation skall beaktas vid beräkningen av grundgarantin. Tyvärr har inte utskottet ansett sig kunna tillmötesgå detta krav. Detta ställningstagande är inte så alldeles enkelt att förstå, eftersom utskottet samtidigt har förbättrat grundgarantin för ett antal kommuner som ligger söder om den s.k. gränsdragningslinjen, och därigenom har dessa kommuner kommit i ett sämre läge än grannkommunerna norr om denna linje. Detta är helt enkelt inte konsekvent. Nu har man emellertid från utskottets sida — och det har understrukits av utskottets talesman Arne Andersson i Gamleby — pekat på det faktum att de kommuner som genom utskottets förslag kommer i en bättre situation inte längre behöver göra anspråk på s.k. extra skatteutjämningsbidrag. Därigenom skulle enligt utskottet medel frigöras till ”kommuner med hög utdebitering och låg skattekraft som drabbas hårt av de nu föreslagna omläggningarna och därför får betydande svårigheter att anpassa sig till en lägre bidragsnivå”. För min egen del anser jag att det är självklart att Markaryd är en sådan kommun. Jag utgår därför helt enkelt ifrån att Markaryd och liknande kommuner skall få ett extra skatteutjämningsbidrag som fullt ut motsvarar det inkomstbortfall som förorsakas av det nya systemet för kommunal skatteutjämning. Därmed skulle också andrahandsyrkandet i vår motion vara tillgodosett.

Fru talman! Jag tackar för de vänliga orden. Men jag vill påpeka att ett bifall till nämnda reservationer faktiskt innebär avslag på propositionens förslag till skatteutjämningssystem, och så långt är jag inte beredd att gå. Jag anser att propositionens förslag till skatteutjämningssystem är alldeles riktigt ur principiell synpunkt. Men det finns, som någon här har sagt, en och annan skönhetsfläck.

Fru talman! Attackerna mot kommuner och landsting har varit många genom åren. Följderna av åtstramningspolitiken visar sig nu, bl.a. i bristerna inom vård och omsorg. Sjukvårdskrisen har ett klart samband med denna politik. Dagens betänkande från finansutskottet om den kommunala ekonomin handlar främst om den kommunala skatteutjämningen. Jag vill ta upp några frågor i anslutning härtill. Ännu har inget skatteutjämningssystem konstruerats som ger rättvisa åt alla kommuner, med tanke på de mångskiftande problem som kan finnas. Den översyn av systemet som skedde i utredningen KEU-76 — som jag nära kunde följa — gladde vissa kommuner och gjorde andra missnöjda. Nu är det åter dags att se över skatteutjämningssystemet. Pet förslag som har framlagts syftar bl.a. till att minska klyftorna mellan skattesatserna i norra och södra Sverige, och det är motiverat. Vpk har anslutit sig till förslaget till nytt skatteutjämningssystem — med två viktiga förbehåll, nämligen: att inga indragningar från kommuner och landsting sker och att orimligheter för enskilda kommuner inte blir följden. När förslaget till nytt skatteutjämningssystem lades fram förra året, var det förenat med minskade statsbidrag på över 1 miljard kronor. Detta har nu stoppats. Det är viktigt för kommuner och landsting att beakta vid värderingen av nu föreliggande förslag, som Jörn Svensson redan har pekat på. Det nya systemet har, tyvärr, effekter som missgynnar enskilda kommuner. Inom ramen för det nya systemet borde man kunna komma till rätta med förhållandena när det gäller de allvarligaste konsekvenserna. Det har också skett i utskottsbehandlingen för vissa kommuner, men det hade varit befogat att göra detta för ytterligare några. Jag tror att man så mekaniskt sett på frågan i en nord—syd-skala att man missat vissa andra aspekter. Låt mig peka på några, som jag har tagit upp i motion Fi314. Norrköping går miste om över 27 miljoner i skatteutjämningsbidrag och skulle behöva höja skatten med över 40 öre för att kompensera bortfallet. Detta skulle innebära en sammanlagd utdebitering på betydligt mer än 32 kr., och Norrköping skulle hamna på högsta utdebitering i landet. Finspång skulle också få en sammanlagd utdebitering på ca 32 kr. om inkomstbortfallet skulle kompenseras. Det är för övrigt en kommun med befolkningsminskning, vilket är ett särskilt problem; Motala är ytterligare en kommun som kommer upp i en sammanlagd utdebitering på nära 32 kr. I flera av länets övriga kommuner, varav några placerats i högre grundgaranti än 100 96, finns behov av kompensation för inkomstbortfallet. Dit hör kommuner som Valdemarsvik och Kinda. Dessa kommuner bör komma i fråga för extra skatteutjämningsbidrag. Jag har i min motion berört förhållandena i Östergötland, men jag är medveten om att enskilda kommuner i andra län kan uppvisa särskilda problem.

Utskottet föreslår nämligen att regeringen bemyndigas att utge extra skatteutjämningsbidrag, bl.a. för bidragsminskning på grund av ändringar i skatteutjämningssystemet. Problemet är bara att de 110 miljoner som anvisas för ändamålet inte räcker långt. Beloppet kan jämföras med bidragsminskningen enbart för Norrköping på mer än 27 miljoner. Även om vissa kommuner som hittills har erhållit extra skatteutjämningsbidrag kan antas klara sig utan detta genom det nya systemet kommer pengarna ändå inte att räcka. Ingen kommun skall som bekant behöva räkna med mer än 50 öre i minskat skatteutjämningsbidrag per skattekrona. Skulle minskningen överskrida detta belopp — och det gör den för åtskilliga kommuner -— skall extra skatteutjämningsbidrag utgå. Om därtill en rad andra kommuner — exempelvis Norrköping — skall behöva gå med håven och be om extra bidrag räcker inte anvisade medel långt. Ett välmotiverat nytt skatteutjämningssystem får onödiga skönhetsfläckar som skymmer de positiva sidorna, om inte kantigheter korrigeras. Utskottet har också korrigerat propositionen på några punkter och föreslår höjd grundgaranti för vissa kommuner i Västmanland, Örebro län och Göteborgs och Bohus län. Detsamma borde man ha gjort för några östgötakommuner. Det går inte att blunda för de problem som bl.a. Norrköping har redovisat. Det handlar inte om att ändra det föreslagna systemet, det vill jag betona, utan det handlar om välmotiverade förbättringar. Motionerna Fi3l4, som jag har väckt, och Fi312 av Inge Carlsson överensstämmer i huvudsak. I båda begärs höjd grundgaranti för Norrköping och Finspång. Jag yrkar, fru talman, bifall till motionerna Fi314 och Fi312 i detta avseende samt till Fi310.

Fru talman! Ju fler kommuner som nämns, desto fler tillfällen får Rolf Kenneryd att spela upp sin skiva om bifall till sin reservation. Men som redan har sagts innefattar den betydligt mer än de konkreta yrkanden som vi har. Jag har redan betonat att det för vår del icke handlar om att kräva någon ändring i sak i den överenskommelse som har träffats om det föreslagna systemet utan om att korrigera vissa brister i detta:

Fru talman! Vi socialdemokrater i Stockholms län har i motion 321 krävt att riksdagen i första hand skall besluta att grundgarantin i skatteutjämningssystemet skall vara 105 96 av landets medelskattekraft i Upplands Bro, Norrtälje och Botkyrka kommuner. I andra hand har vi krävt att riksdagen skall göra ett tillkännagivande till regeringen, att extra skatteutjämningsbidrag bör tillföras dessa kommuner för att kompensera förändringarna i skatteutjämningssystemet. Dessa tre kommuner skulle nämligen drabbas utomordentligt hårt av regeringens förslag till förändrat skatteutjämningssystem. Kommunalskat ten skulle vid fullt utslag behöva höjas med 86 öre i Upplands Bro, 82 öre i Norrtälje och 80 öre i Botkyrka. Skillnaderna gentemot angränsande kommuner, bl.a. i Uppsala län, synes därutöver omotiverade. Norrtälje skulle exempelvis få sin grundgaranti sänkt från 105 96 till 100 26, medan grannkommunen Östhammar får sin höjd till 107 96 av medelskattekraften. Nu hänvisar utskottsmajoriteten till den höga medelskattekraften i Stockholms län och förutsätter att den inomregionala skatteutjämningen utvecklas och anpassas till de förändringar som regeringens förslag innebär. Majoriteten hänvisar också dessa kommuner till att ansöka om extra skatteutjämningsbidrag. Sedan föreslår utskottsmajoriteten att riksdagen skall avstå från att vidta åtgärder med anledning av vår motion. Vi har redan i vår motion framhållit att vi delar regeringens uppfattning att det statliga skatteutjämningssystemet bör ges en mer regionalpolitisk inriktning och att de norra delarna av vårt land bör få högre bidrag. Vi kan däremot inte finna att det är en godtagbar princip att dessa förbättringar skall åstadkommas genom att kommuner i söder med låg skattekraft skall betala dessa förbättringar i norr. En sådan omfördelning bör i stället ske inom hela kommunkollektivet efter de olika kommunernas skattekraft. Det är riktigt att det regionala skatteutjämningssystemet i Stockholms län har en sådan fördelningspolitisk karaktär inom länet som vi här har förordat för landet, genom att kostnaderna bärs av landstingsskatten och således drabbar skattebetalarna efter bärkraft. Under förutsättning att de berörda kommunerna får kompensation genom den inomregionala skatteutjämningen kan vi således för vårt vidkommande acceptera utskottsmajoritetens skrivning Vi vill dock klart markera att vi inte anser de föreslagna grunderna för inplacering av Upplands Bro, Norrtälje och Botkyrka i det statliga skatteutjämningssystemet som riktiga och rättvist förankrade. Vi utgår därför ifrån att dessa principer ändras vid den utvärdering som utskottsmajoriteten förutsätter skall ske av de nu föreslagna förändringarna i systemet. I avvaktan på att en sådan förändring sker utgår vi, liksom utskottsmajoriteten, från att dessa kommuners situation beaktas vid beviljandet av de extra statliga skatteutjämningsmedlen. Härvid är det särskilt angeläget att beakta Upplands Bros höga kommunalskatt, som är en följd av en snabb samhällsutbyggnad, och Norrtäljes speciella problem i samband med den exceptionellt stora fritidsbebyggelsen. Av övriga partier föreslår moderaterna i reservation nr 5 att skatteutjämningssystemet skall vara oförändrat, men vill på annat sätt i reservation nr 1 minska kommunernas sammanlagda intäkter med 6,5 miljarder kronor. Dessa indragningar skulle på ett avgörande sätt drabba den kommunala verksamheten i Stockholms län och det betydligt hårdare och brutalare än vad utskottsmajoriteten förordat. Därför måste dessa förslag bestämt avvisas. Folkpartiet godtar regeringens förslag till förändrat skatteutjämningssystem i reservation nr 7 utan att de förutsättningar som utskottsmajoriteten angivit för Upplands Bro, Norrtälje och Botkyrka anges. Därutöver vill folkpartiet minska statsbidragen till kommunerna med 1,5 miljarder kronor. Därför måste även folkpartiets förslag avvisas. Centerpartiet godtar propositionens förslag med den förändringen att grundgarantin för 1989 skall uppgå till 102 26. För Norrtälje kommun skulle detta innebära ett bortfall av 13,2 milj.kr. för 1989 mot 12,8 milj.kr. i regeringsförslaget, eftersom det i det senare men inte i centerreservation nr 6 finns en spärregel, som säger att skattehöjningar till följd av förändringar i skatteutjämningssystemet inte får uppgå till mer än 50 öre för 1989. För 1990 har centern, såvitt jag kan förstå, inget annat förslag än en snabbutredning som skall ge ett helt nytt skatteutjämningssystem i samband med den aviserade skattereformen. Centern har vidare inga synpunkter på att den inomregionala skatteutjämningen skall kompensera de minskningar som sker i det statliga skatteutjämningssystemet. Fru talman! Under hänvisning till vad jag här anfört ger en sammanfattande bedömning vid handen att ett yrkande om bifall till motionen endast blir en gest utan effekt. De i vår motion behandlade tre kommunernas ekonomiska situation förbättras då mest genom ett bifall till utskottsmajoritetens förslag. Jag ber därför att få yrka bifall till detta.

Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av motionerna Fi312 och Fi314 som behandlas i betänkande 19 från finansutskottet. Jag har i motion Fi312 föreslagit att kommunerna Finspång, Norrköping och Valdemarsvik skall få grundgarantin förstärkt med 2 procentenheter. Det finns skäl att solidariskt ställa sig bakom regeringens förslag, och jag förstår att Bergslagen och Norrlandslänen behöver mer bidrag. Jag har däremot svårt att förstå att det bara är de kommuner som är inom skatteutjämningssystemet som skall betala. Det vore mer rättvist om de kommuner som står utanför skatteutjämningssystemet också tvingades vara med att betala. De har ofta en bra service, låga skatter och en god ekonomi. Det är bättre i alla sammanhang att ta från de rika när man skall omfördela resurser i vårt samhälle. Kommunerna Finspång, Norrköping och Valdemarsvik tillhör inte de rika utan tvärtom: de har höga skattesatser och låg skattekraft. Jag tycker det är märkligt av flera skäl att utskottsmajoriteten avstyrker motion Fi312. För Finspångs, Norrköpings och Valdemarsviks kommuner innebär förslaget att den kommunala skatten ökas till över 18 kr. Enligt finansutskottets förslag blir det fem kommuner som får en utdebitering över 18 kr., däribland de tre kommuner som jag berört i motionen. Finspång, Valdemarsvik och speciellt Norrköping har påfallande ofta drabbats av omfattande omstruktureringar av näringslivet, såsom avveckling av textilindustri, flera verkstadsföretag och gummiindustri. Effekten har bl.a. blivit höga sociala kostnader på grund av utslagning vid företagsnedläggningar. En annan effekt är en negativ befolkningsstruktur, där antalet personer som är 65 år och äldre kraftigt har ökat, vilket medför höga kostnader inom åldringsvården, bl.a. till bostadsstöd. Jag vill också framhålla befolkningstrenden. Finspångs kommun har som ett exempel en negativ befolkningsutveckling sedan 1977. Den kraftiga minskningen medför för budgetåret 1989 ett beräknat bortfall för skatteunderlag med inte mindre än 945 000 skattekronor eller 16,7 milj.kr. vid oförändrad utdebitering på 17:65 kr. Det motsvarar ett utdebiteringsbehov av ca 1:20 kr. Man kan ställa sig frågan varför de ekonomiska problemen för de berörda kommunerna är så svåra som de nu är. En avgörande förklaring är att de socialdemokratiskt styrda kommunerna Finspång och Norrköping har haft ambitionen att fullfölja riksdagens beslut inom socialoch fördelningspolitiken. Det har inneburit en bra service för invånarna, en bred barnomsorg och en bra och väl utbyggd åldringsvård, men det har också lett till en hög kommunalskatt. Därför anser jag att kommunerna drabbats på ett orättfärdigt sätt. Norrköping får enligt förslaget Sveriges högsta kommunalskatt, 18:24 kr. Norrlandskommunen Arvidsjaur, som enligt förslaget kommer under 15 kr., får väl sända ett ”Tack för solidariteten” till Norrköping. Finspångs grannkommuner Hallsberg och Kumla får tacka finansutskottet för höjningen av grundgarantin med 2 96. Kumla får nu en skattedebitering som ligger under 16 kr., medan vii Finspång får en utdebitering på över 18 kr. Ett alternativ till skattehöjningar för de berörda kommunerna är att skära ned verksamheten. Angelägna utbyggnader inom barnoch äldreomsorgen kan därvid drabbas. Fru talman! Socialdemokraterna i Finspång och Norrköping ger inte upp hoppet, och hoppet står till finansdepartementet, där vi kommer att ansöka om extra skatteutjämningsbidrag. Enligt utskottets talesman finns det ju 60 milj.kr. att fördela. Slutligen yrkar jag bifall till motionerna Fi312 och Fi314.

Fru talman! Jag tänkte först säga några ord om specialdestinerade statsbidrag, som diskuterades tidigare under debatten. Jag vill på grundval av min ganska mångåriga kommunala erfarenhet säga att det finns anledning att slå vakt om de specialdestinerade statsbidragen. I varje fall om riksdagen vill att exempelvis skola och barnomsorg skall ha en viss kvalitet och en viss inriktning, tror jag att det är utomordentligt angeläget att man inte faller för de i och för sig aptitliga resonemangen om att kommunerna så att säga skulle få pengarna i en säck och sedan själva få bestämma. Om riksdagen vill att man skall bedriva barnomsorg och att den skall ha en viss omfattning och om riksdagen vill stödja detta med statsbidrag, finns det också anledning att skicka pengarna direkt till barnomsorgen. Jag vill också peka på något som framgår av utskottets betänkande, nämligen att 75 20 av de specialdestinerade statsbidragen faktiskt rör just skola och barnomsorg. Riksdagen har under en lång följd av år gjort starka uttalanden och stora insatser för att på ett likvärdigt sätt över hela landet bygga ut just de båda samhälleliga serviceverksamheterna. Som motionär kan jag med tillfredsställelse konstatera att utskottsmajoriteten, bestående av socialdemokrater och vpk, tillgodoser de önskemål som jag och mina medmotionärer framfört i motionen om en mjukare övergång mellan söder och norr. Det innebär att de fem kommuner som ligger i södra delen av Västmanlands län placeras in i en högre grundgarantiklass än man tidigare hade tänkt. Av betänkandet framgår att den borgerliga splittringen på nationell nivå är omfattande också i skatteutjämningsfrågan. Det märks tydligt i Västmanlands län. Moderaterna vill inte att man skall ändra någonting i nuvarande skatteutjämningssystem. Det medför alltså att de fem Bergslagskommunerna inte får de resurser som utskottsmajoriteten och regeringen vill ge dem och som de har behov av för att kunna klara de besvärliga problem som de under flera år har råkat ut för. Utöver att de inte vill tillföra ytterligare resurser till dessa kommuner vill moderaterna i ett annat sammanhang också dra in avsevärda belopp från Bergslagskommunerna. Folkpartiet har hamnat på en något annorlunda linje. De accepterar grundgarantinivåerna för Bergslagen men anser att de kommuner som ligger i södra delen av länet har möjlighet att klara sin ekonomi även om man drar in ett antal miljoner kronor. Den borgerliga splittringen, som är tydlig i Västmanlands län, markeras ytterligare av att centerpartiet, i och för sig välkommet, faktiskt när det gäller Västmanland ställer upp på den socialdemokratiska majoritetslinjen. Fru talman! Mot den bakgrund som jag snabbt har försökt att skissera skall det bli intressant att följa omröstningen. Skall nu exempelvis Karin Falkmer från moderata samlingspartiet rösta för ett rättvisare skatteutjämningssystem som tillgodoser Bergslagskommunerna eller för att det nuvarande orättvisa skatteutjämningssystemet skall bibehållas? Fru talman! Med det här vill jag yrka bifall till finansutskottets förslag.

Fru talman! Jag hade väntat att Göran Magnusson skulle vara nöjd med den behandling hans motion har fått i finansutskottet. Tydligen är han inte riktigt nöjd ändå, eftersom han gick upp här i talarstolen. Låt mig först kommentera detta med enigheten. Den är tydligen inte så stor i s-lägret heller i den här frågan, för annars hade det inte behövt komma någon motion från Västmanlandsbänken. Nu är det så med pengarna till Bergslagskommunerna, Göran Magnusson, att vårt förslag om den kommunala skatteutjämningen drabbar inte Bergslagskommunerna. Dessutom har vi extra pengar att dela ut till de kommuner som kanske skulle ha fått mera än de får enligt det förslag som nu ligger på bordet. Vad Göran Magnusson gör här är att han använder den kommunala skatteutjämningen som ett sätt att rycka ut för att rädda svaga s-majoriteter i kommunerna som han har räknat upp. Visst skulle Bergslagskommunerna få pengar, men så skulle alla andra också ha de pengarna, och då måste man ju fråga sig: Vilka kriterier vill Göran Magnusson ha för skatteutjämningen i framtiden? Är det att för varje år använda skatteutjämningen som en språngbräda för att här i riksdagen kunna rädda en bräcklig majoritet på hemmaplan?

Fru talman! Det är alldeles klart att det är angeläget att försöka hitta ett skatteutjämningssystem som är bestående under en längre följd av år. En av ambitionerna är ju att kommunerna skall få en bättre planeringssituation. Moderaternas förslag skulle inte drabba Bergslagskommunerna, säger Anders Andersson, men det gör det ju. Det sker dels genom att moderaterna vill bibehålla det nuvarande skatteutjämningssystemet, dels genom att moderaterna har föreslagit en närmast monumental indragning av resurser från kommunerna rent generellt. I Bergslagskommunerna rör sig de moderata indragningsförslagen sammantagna om skattehöjningar i storleksordningen 2 kr. Vi har inte heller agerat i dessa frågor för att rädda några bräckliga s-majoriteter. Det är faktiskt — och detta vet Anders Andersson — ganska stabila s-majoriteter i Bergslagskommunerna. Vad vi agerat för, med utgångspunkt i motionen, är en mjukare övergång mellan norr och söder. Vi har inte sneglat på vilka majoriteter det är i den ena eller den andra kommunen, utan vi har tagit hänsyn till den grupp av kommuner som är i behov av en mjukare övergång. De tre kommunerna Köping, Arboga och Kungsör har ju socialdemokratisk majoritet. Men Sala och Heby har inte socialdemokratisk majoritet, och vi har precis samma uppfattning när det gäller dessa kommuner, att de är i behov av en mjukare övergång. Detta tillgodoses nu också i utskottsmajoritetens förslag. Får jag bara allra sist understryka att vi faktiskt inte alls har sneglat på vilka majoriteter som är aktuella. Det framgår av att vi behandlat de här fem kommunerna lika, medan centerpartiet av någon outgrundlig anledning faktiskt vill att de centerstyrda kommunerna Heby och Sala skall ha högre grundgaranti än övriga kommuner inom södra delen av det ifrågavarande länet.
Fru talman! Jag vet att Göran Magnusson kan tala av erfarenhet när han säger att man behöver pengarna till dessa kommuner. Han har ju själv skött det här reviret under de år då socialdemokraterna gjorde dessa stora indragningar ute i kommunerna. De två borgerligt styrda kommuner som berörs har faktiskt hanterat ekonomin så att de klarat sig, men tydligen behöver Göran Magnusson få stöd för att kunna fortsätta på hemmaplan. I Bergslagen handlade det inte om bräckliga majoriteter, för där finns det en stabil majoritet i kommunerna, som vi också genom det moderata förslaget vill ge pengar till skatteutjämning. De kommuner vi nu närmast diskuterar räknas inte till Bergslagen. Så en sista fråga till Göran Magnusson: När man nu vill ha pengar, varför då över huvud taget aldrig nämna ett ord om hur det hela skall finansieras? Det har man inte sagt någonting om — det har inte ens majoriteten i utskottet talat om.
Fru talman! Anders Andersson sade att det enligt det moderata förslaget fanns särskilda pengar att tillgå för de kommuner som drabbats. Till det vill jag bara säga att med hänsyn till kommunernas planeringssituation är det naturligtvis mycket angelägnare att få en grundgaranti fastställd, för då har man en fast utgångspunkt att arbeta utifrån. Anders Andersson talar om min egen erfarenhet av att göra av med en del pengar ”i onödan”, när jag har ökat ut kommunal service, och han talar om min erfarenhet av indragningar som förevarit under de gångna åren. Jag vill då konstatera att det har faktiskt inte skurits ned på äldreomsorg och barnomsorg under de gångna åren. Jag vet detta av egen erfarenhet. Det har gått att hantera de här ekonomiska frågorna inom en bra social ram. När det gäller påståendet att de borgerligt styrda kommunerna Sala och Heby skulle ha skött sin ekonomi så att det.o.m. skulle kunna stå ut med den moderata politiken vill jag bara framhålla att det första kommunalråd som ringde mig, när frågorna blev aktuella i vintras, var kommunstyrelsens ordförande i Sala som — om valet går som centern har tänkt sig — kommer att återfinnas i denna kammare i höst. Då kan vi kanske få ytterligare kunskaper om hur pass besvärligt det kan vara att bedriva kommunalpolitk under borgerliga regeringar.

Fru talman! Svenska folket är förvisso ett tåligt släkte. Vi svenskar finner oss i det mesta när det gäller påbud, högt skattetryck, regler och förordningar. Många av oss tycker visserligen att storebrors beskyddarattityd är besvärande ibland. Vi undrar om vi inte genom en del beskäftiga regler och pekpinnar fråntas förmågan att tänka själva. När vi sedan upptäcker att den information vi nödgas lämna myndigheterna utlämnar oss till diverse andra intressen blir vi understundom mycket upprörda. Det kommer ibland till den punkt då svensken fattar mod och ryter till, eller i alla fall demonstrerar sin ovilja. I forna dagar blev det Dackefejd och andra resningar i landet, nu kan vi bevittna en protestaktion som är ganska tystlåten men tydligt visar att nu har beslutsfattarna gått för långt. Det här påbudet att registrera fritidsbåtar blev droppen. Kanske drabbade påbudet en särskilt frihetsälskande grupp, nämligen sjöfararna. Vi är en hel del riksdagsledamöter som hela tiden sagt att detta är en ordning som inte bör införas. Vi i folkpartiet har avvisat förslaget. När regeringen förra våren ville införa registrering, sade vi nej. Och det är, Per Stenmarck, med tanke på gårdagens debatt, värt att notera. Jag vill citera vad Jan-Erik Wikström sade i sitt anförande i kammardebatten förra året: ”Sammanfattningsvis finns det alltså mängder av skäl för att underkänna detta lagförslag. Det har folkpartiet gjort i en partimotion, som i utskottet vunnit stöd även från moderaterna.” — Vi var tillsammans då, och vi är tillsammans nu, Per Stenmarck. Jan-Erik Wikström utvecklade i kammardebatten den 4 juni förra året våra synpunkter, och jag vill återge en del av hans invändningar — de är fortfarande relevanta: Vår fritid skall kunna disponeras utan inblandning från statens sida. Datainspektionen har rätt när den säger att många människor kommer att uppfatta fritidsbåtsregistret som ett stort steg på vägen mot ett övervakningssamhälle. Argumentet om att registret behövs för att nå båtägarna med information håller inte. Att man behöver registret som underlag för planering är inte heller något hållbart skäl, det finns möjlighet att på statistisk väg få fram sådant underlag. Säkerheten till sjöss höjs inte genom en registrering. Det behövs inte heller ett register för att få underlag för obligatorisk ansvarsförsäkring, de flesta aktuella båtarna är redan försäkrade. Och då, liksom nu, kändes misstanken tung om att skälet var ett annat än de redovisade; registret skulle underlätta om eller när man ville införa båtskatt. Nu har det också mycket tydligt visats vad svenska båtägare tycker om påbudet att — jag höll på att säga — skattskriva sig. Av uppskattningsvis omkring 425 000 registreringspliktiga båtägare är det bara 86 000 som den 25 april har hörsammat fogdens begäran om inskrivning. Visserligen har ungefär 188 000 begärt handlingar men bara 86 000 fullföljt. Det är mig främmande, fru talman, att uppmana till civil olydnad — det bör man fördöma — men när så många demonstrerar sin ovilja på detta för svenskar så ovanliga sätt, då måste i alla rimligheters namn beslutsfattarna fundera över om det är något fel på det beslut man har fattat. Men nej då, man framhärdar. Man säger fortfarande att det är av sjösäkerhetsskäl som vi måste ha registrering och sätta bokstäver och siffror på båtarna. Alla båtägare förstår att detta är nonsens, nästan alla båtar har ju namn. Jag har en bekant som har en båt som heter Mulle. Hur i alla fridens namn skall denna båt kunna bli sjösäkrare, om den i stället heter ABC12? Såvida vi inte tillverkar de nya skyltarna som gigantiska flytblock, på vilka båten kan flyta efter ett haveri förstås! Ja, det var kanske att ta i, men båtens namn är ju också ett igenkänningstecken, och om en båtägare vill ha sin båt i ett register med annan beteckning för försäkringens skull, låt då försäkringsbolagen ordna med frivilliga register. Det där med frivillighet är viktigt. Det har nämligen med känslan av ovilja över att hamna i ett register att göra. Ett register kan användas till diverse ting. Så har t.ex. alla husägare säkert från någon alert mäklare fått personliga brev om att sälja sitt hus. Något liknande kan nu säkerligen drabba ägare till den båt som finns i registret. Vi i folkpartiet förstår till fullo oron. Vi har för övrigt i vår datamotion till årets riksmöte krävt att den personliga integriteten skyddas. Människor måste även i dataåldern ha rätt till en personlig sektor. Det kan aldrig finnas en rätt för myndigheter att kartlägga och registrera människors göranden och låtanden in i minsta detalj. Ja men, säger vän av ordning, vi måste ha alla registrerade för att kunna gripa marodörerna på våra vatten. De som nu är lagbrytare, de 337 000 som inte har registrerat sin båt, skall emellertid nås av lagens långa arm och böta 1 000 kr. enligt bestämmelserna. I det fallet går det tydligen att få reda på ägarens namn och adress — utan ett helt nytt register. Förklara det, om någon kan. Nej, sjösäkerheten skall främjas på annat sätt än med meningslös integritetskränkande registrering. Den skall främjas med information. Vi har redan nått långt genom massiva insatser. Allt fler av oss använder flytväst. Det är bra. Vi har uppmanats att i nödläge använda öskaret i stället för att vingla på relingen. Det är förmodligen också bra. Vi vet att alkohol och båt inte hör ihop. Det är också angeläget att se över en del bestämmelser. Man får t.ex. framföra stora fritidsbåtar utan formell kompetens, om de är tillräckligt ranka. Reglerna säger nämligen att om båten är mer än 12 meter lång eller 4 meter bred krävs skepparexamen. Om båten är 17 meter lång och 3 1/2 meter bred behövs däremot ingen behörighet. Huvudsaken, fru talman, är att båten är registrerad. Svenskt båtliv behöver inte fler blanketter, utan vettigare bestämmelser. Vi kan hålla Sverige flytande utan fler register. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 7 från folkpartiet och moderaterna i vad gäller fritidsbåtsregistret.
Fru talman! Jag kan hålla med om det mesta som Kerstin Ekman nu nämnde. Jag skall inte upprepa alla de argument jag tog upp i går kväll för varför vi inte skall ha något s.k. fritidsbåtsregister. Låt mig bara få understryka att det enda som jag i går kväll konstaterade beträffande folkpartiet var att det var utomordentligt bra att folkpartiet stödde den motion som moderaterna i utskottet lade fram. I motionen krävs ett borttagande av detta fritidsbåtsregister. Det tycker jag var bra. Det är möjligt att Kerstin Ekman har rätt. Jag har alls ingen anledning att betvivla att det var precis tvärtom vid den föregående behandlingen. Ibland glömmer man ett motionsyrkande. Ni gjorde det uppenbarligen nu, och vi gjorde det förmodligen förra gången. Det viktiga är emellertid att vi uppenbarligen är helt överens i sakfrågan. Därmed finns det kanske, som jag konstaterade när debatten bröts i går kväll, förutsättningar för att vi så småningom skall kunna komma fram till en vettig lösning på detta problem. När ni yrkar bifall till en moderat motion eller när vi yrkar bifall till ett folkpartiförslag, tycker jag att det är ett utmärkt exempel på fungerande borgerligt samarbete.

Fru talman! Denna debatt har hamnat under rubriken sjöfart. Betänkandet handlar om hur sjöfartsverket skall sköta infrastrukturen för den sjöfart som går till och från Sverige. Det finns emellertid också ett litet avsnitt som gäller fritidsbåtar. Efter att ha lyssnat till Kerstin Ekman måste jag säga att jag har svårt att förstå henne. Kerstin Ekman säger att detta drabbar fritidsbåtsägarna. De vill inte ha någon inblandning. Jag har en diametralt motsatt uppfattning. Den grundar jag, Kerstin Ekman, på mer än 30 års erfarenhet och medverkan i sjöräddning och annat under somrarna i mitt ordinarie arbete. Kerstin Ekman säger att registreringen är integritetskränkande. Jag finner den i stället precis tvärtom. Den är till nytta och hjälp för många fritidsbåtsägare. Hur skulle det kunna inkräkta på fritiden om jag har en registrerad fritidsbåt? Ni har inte reagerat emot att husvagnar är registrerade. De utnyttjas ju också för fritidsändamål. Den släpkärra eller båtvagn som jag drar båten ner till sjön med är också registrerad. Det reagerar ni inte emot. Lätta motorcyklar och tunga motorcyklar är registrerade. Vad är det för skillnad mot en större båt? Om man söker efter en båt som har försvunnit i samband med dåligt väder e.d. — det är inte sällan detta förekommer —, är det en vit båt med ett blått kapell man får söka efter. Hade vi registreringsbokstäver när vi söker efter en båt, dvs. något att gå efter, skulle man kunna underlätta jobbet högst väsentligt. Låt mig helt kort ta ett annat exempel. För några år sedan åkte en fritidsfiskare ut från stranden nere i södra Sverige. När han kom ut på sjön hittade han en person som låg och flöt i vattnet i en flytväst. Han plockade upp personen och vände mot land — han såg inget annat på platsen. På väg mot land hittade fiskaren en till person som var livlös. Fiskaren skyndade vidare mot land. Då fick han se en båt, men han lämnade den åt sitt öde, Prot. 1987/88:111 eftersom den låg upp och ner. På väg in mot land hittade fiskaren en tredje 29 april 1988 person som låg nerkyld i vattnet. Fiskaren kom iland på stranden med dessa livlösa människor. På stranden fanns det folk. Man tänkte då att det kanske låg fler människor ute på vattnet och flöt, och man åkte ut och hittade en till. Man tog sedan vara på båten och började ställa sig ett antal frågor. Vilka är dessa människor? Vem är det som har försvunnit? Var kommer de ifrån? Ingen visste var båten hörde hemma. Fanns det fler människor i vattnet? Fanns det fler människor som man kunde ta upp och möjligen få liv i? Det gick inte att få något svar på dessa frågor. Efter att ha letat en lång stund hittade man en bit därifrån på stranden en Volvo Duett med en släpkärra. På släpkärran fanns registreringsbokstäver. På så sätt kunde man ringa till en liten by i Småland och fråga om människorna som hade hittats i vattnet ägde denna bil. Ganska snart stod det klart vilka det var som hade försvunnit. Det visade sig att det fanns ytterligare en människa som var borta och som man inte hade hittat. Tack vare att en båtkärra och en bil som hade använts i samband med båtfärden var registrerade, kunde man få fram vilka dessa människor var. Detta är bara ett exempel på när man kan få nytta av det som fru Ekman hävdar kränker integriteten.

Fru talman! Det är säkert så att man kan ha nytta av registreringen, Birger Rosqvist. Men man skall väga fördelarna och nackdelarna mot varandra. De människor som är vana båtmänniskor känner till vilka risker som föreligger. Jag har hela tiden sagt, att om man bedömer att detta är så viktigt, skall man ge människor möjlighet till frivillig registrering. 335 000 människor har alltså inte hörsammat anmodan om inställelse för registrering. Man kan fundera på varför dessa människor inte har gjort det. De måste ju också ha funderat på nödvändigheten av att kunna bli identifierade, Birger Rosqvist. Alltså måste det vara något i detta centrala register, i myndighetsövervakningen, som dessa människor inte tycker om. Låt dem ha möjligheten att frivilligt registrera sigt.ex. i försäkringsbolag. Då kan vi se vad som händer sedan. Det är inte att finna människor som är integritetskränkande, utan det är att man kommer in i ett centralt register. Är det så svårt att förstå att det är detta människor reagerar emot? Det är väl litet skillnad med husvagnarna? Jag trodde att vi hade registrering av husvagnar för att kunna ta upp skatt på dem och för att kunna kalla in dem på kontroll. Det är ju inte meningen att det skall vara en kontroll av båtarna. Det har väl inte Birger Rosqvist tänkt sig? Registreringen är alltså till för att man skall veta vad det finns för båtar i landet. Utöver detta sägs det att man skall kunna finna båtar om de har råkat ut för något. När det gäller stölder — det kommer också in i diskussionen — finns det ju möjlighet att ta bort skyltarna, precis som man kan göra i andra fall. Det finns ju möjlighet att känna igen båtar med hjälp av namn och utseende. Jag tror att Birger Rosqvist och socialdemokraterna skall fundera över denna fullständiga okänslighet just inför att människor reagerar mot 57 övervakning och registrering. Vad är detta en reaktion på? Jo, man har fått nog! Att det redan finns registrering och att det redan finns register är ingen ursäkt för att man skall upprätta nya register! Tvärtom skall man se till att ta bort en del av de register vi redan har och som kanske också känns integritetskränkande.

Fru talman! Kerstin Ekman förfasar sig över användningen av ett båtregister. Kanske skall det användas för någon form av kontroll. Hon säger: Husvagnar är registrerade. Men det beror på att det skall finnas någon form av kontroll, så det kan vi acceptera. Vidare säger hon: Det har väl aldrig varit meningen att ha kontroll över fritidsbåtarna bara därför att de registreras. Men då måste jag fråga: Hur är det med logiken i detta sammanhang, fru Ekman? Vidare sägs det att båtägarna vet och kan så mycket att de inte behöver registrera sina båtar. De människor som är ute i sina båtar klarar sig bra utan att deras båt är registrerad. Men det är inte dessa som det gäller i det här fallet, utan det gäller de anhöriga. När en båtägare har varit borta ett par dagar, eller kanske tre fyra fem dagar, och det har varit dåligt väder, börjar anhöriga undra om någon möjligen har sett den eller den båten. Då kanske man drar i gång en stor apparat för att leta efter den försvunna båten. Men man ser hundratals båtar och vet inte vilken båt man skall leta efter. Kanske måste man leta länge. Det blir, som sagt, kostsamt att dra i gång en stor apparat för att leta efter båten i fråga. Samtidigt har dock båten som man letar efter kanske legat i en båthamn eller i någon vik, fullt skyddad och helt oskadd. Ingen har alltså vetat att det var just den båten som var efterlyst. Kan inte detta stämma till eftertanke? Kan inte detta få oss att uppfatta en registrering som någonting som i praktiken är positivt? Jag har själv en båt och jag har registrerat den. Jag far inte illa av det. Fiskebåtar har alltid varit registrerade. För segelbåtar har det länge funnits ett register i form av bokstäver på seglet. Men när en segelbåt ligger i hamn och seglet tas ned, kan man ju inte se bokstäverna. Dessutom är det bara ett begränsat antal klubbar och organisationer som har tillgång till den här typen av identifikation. Sjösäkerhetsarbetande instanser kan faktiskt behöva en sådan identifikation i väldigt många sammanhang. Anledningen till protesterna är att ni har försökt att skrämma båtägarna genom att tala om för dem att det här är ett sätt att införa beskattning av fritidsbåtar. Jag säger ännu en gång — jag sade nämligen samma sak i går kväll: Det parti som nu är i regeringsställning har föreslagit registrering. Det socialdemokratiska partiet är också det enda parti som — såvitt jag vet — har ett kongressbeslut bakom sig i detta sammanhang, och ni vet vad ett kongressbeslut betyder för oss. Beslutet innebär att båtar inte skall beläggas med skatt och fattades vid vår kongress 1984, så ni behöver inte skrämma människor i detta avseende. Det är alltså helt overkligt att ett båtregister skulle läggas till grund för beskattning av fritidsbåtar. Nej, fru Ekman, stäm ned kritiken och sluta med de våldsamma angrepp som ni riktar mot förslaget när ni säger att en registrering av båtar skulle inkräkta på människors integritet och att människors frihet skulle hotas genom att båtar registreras med några bokstäver. Det förhåller sig inte på det Prot. 1987/88:111 sättet. Se det hela positivt i stället! 29 april 1988 Aven den futtiga kostnaden om 30 kr. per år är någonting som man helt och hållet kan bortse från. Jag upprepar vad jag sade i går: I och med att båtarna registreras blir det lättare att få tag i stulna båtar. Därigenom kan båtförsäkringspremien för stöldförsäkring sänkas. Kostnaden kanske rent av medverkar till någonting positivt. De 30 kronorna kan således kanske innebära att försäkringspremien sänks med 50 kr. — vad vet jag?

Fru talman! Tänk att det skall vara så svårt för en socialdemokrat att förstå att människor är rädda för att deras integritet skall kränkas! Det är faktiskt vad det hela handlar om, Birger Rosqvist! Det skulle inte ha varit en så massiv reaktion — så många som 335 000 av ungefär 450 000 människor har låtit bli att göra någonting över huvud taget —-, om det hade handlat om någonting annat än just de 30 kr. som Birger Rosqvist här talar om. Det är frivilligheten som är viktig. Det gäller också för informationen. Vi har ju på det sättet klarat av många andra saker när det gäller sjösäkerheten. Om människor själva får välja att knyta registreringen till försäkringsbolagen, når man ju samma effekt, Birger Rosqvist. Skillnaden är bara att man då inte hamnar i ett centralt register som kan utnyttjas av andra. Jag tror helt säkert att tanken på skatt kan vara en av ingredienserna i detta sammanhang. Det är klart att det låter förfärligt fint att det finns ett kongressbeslut på den här punkten. Men nästa partikongress kan ju ändra beslutet — eller är det omöjligt för socialdemokraterna? Ett kongressbeslut är alltså ingen garanti i detta sammanhang. Dessutom finns det ju andra sätt att tänja på detta under tiden. Jag har också en liten båt, som jag tuffar ut till min badvik i, och jag ser ingen anledning till att den skall vara registrerad. Talet om att den båt som ligger i en lugn och skyddad vik kan spåras bara därför att den har en skylt är nonsens, Birger Rosqvist. Det fungerar inte så. Om båten ligger i en lugn och skyddad vik är det ingen människa som ser den, och då spelar det ingen roll om den har en skylt eller inte. Frivillighet och information är mycket bra, Birger Rosqvist. Försök att få människor att förstå att detta är ett bra sätt att hålla reda på och lokalisera båtar! Om människor känner att det är riktigt ser de till att frivilligt göra någonting. Vi skall inte som beslutsfattare tvinga på människor en sådan här ordning. Reaktionen, som inte beror på någon skrämsel utan på en känsla för att detta är just kränkande för den enskilda människan, skall vi ta till oss.

Fru talman!

Det finns anledning att mot bakgrund av dessa mål analysera hur de stämmer med den förda politiken vad gäller färjetrafiken till och från Gotland. Eller är det så att dessa fina målsättningar inte skall tillämpas när det gäller Gotland och kommunikationerna till denna del av Sverige? Det fanns nämligen icke ett ord i den trafikpolitiska propositionen om trafiken till och från Gotland, och det är mycket anmärkningsvärt. Från den 1 januari i år har ett nytt rederi, Nordström & Thulin, erhållit koncession på Gotlandstrafiken. För snart ett och ett halvt år sedan, den 19 december 1986, skrevs ett principavtal mellan statens transportråd och detta nya rederi. Långt mer än ett år därefter är detta avtal alltfort en hemlig handling. Gotlands kommun har begärt att avtalet skall offentliggöras, och i min motion T611 har jag upprepat detta krav. Utskottets majoritet redovisar att med hänsyn till enskilda och det allmännas ekonomiska intressen är avtalet sekretessbelagt. För några månader sedan sade transportrådet att det fortfarande inte var helt färdigt och att det av det skälet inte kunde offentliggöras. Det nya rederiets verkställande direktör har nyligen sagt att vissa delar av avtalet kommer att publiceras men att det är otänkbart att hela avtalet kan bli offentligt. Det skulle vara direkt skadligt både för rederiet och för regeringen, enligt verkställande direktören. I dagarna presenterar Gotlandslinjen och transportrådet en lastfärja som i sommar skall chartras för att i första hand transportera farligt gods. Helt naturligt reser sig frågetecknen: Hur stämmer en tredje färja egentligen överens med det ursprungliga avtalet? Misstanken om att avtalet bara rymde två färjor blir allt starkare. Det är att beklaga att Nordström & Thulin inte i tid blev varse behovet av en speciell färja för det farliga godset och därmed avhände sig den skräddarsydda kapacitet för ändamålet som lastfärjan Gute utgjorde. Enligt sjösäkerhetsverket var det en välsignelse när Gute kom i trafik — det var det bästa som hade hänt svensk sjöfart på länge. Nu står man där med dyrare och sämre lösningar, och frågan är: Ryms detta inom avtalet? Om det blir högre kostnader, kommer det då att drabba resenärerna och näringslivet? Eller kommer trafikpolitikens målsättning om regional balans att gälla för de gotländska förhållandena, dvs. tar staten eventuella extra kostnader? När det gäller frågan om förläggningen av huvudkontoret för trafiken var det ett tidigt utställt löfte från det nya rederiet att kontoret skulle vara kvar i Visby. Detta löfte sveks ganska fort; huvudkontoret placerades i Nynäshamn, och det medförde att ett stort antal anställda inte längre behövdes i Visby. Omplaceringar och arbetsmarknadspolitiska insatser, bl.a. utbildning, har förekommit. Det som nu sker — och som man från fackligt håll var mycket oroad för — är att rekryteringen av säsongspersonal inte som tidigare sker på den gotländska arbetsmarknaden, utan dels från övertalig personal på Johnson Line, dels från arbetsmarknadsområdet kring Nynäshamn och uppåt Stockholm. Enligt uppgifter i Gotlandstidningarna den här veckan går gotlänningarna miste om mellan 185 och 200 sommarjobb. Sjömansförmedlingen på Prot. 1987/88:111 länsarbetsnämnden konstaterar att antalet arbetstillfällen har minskat dras 29 april 1988 tiskt. Inriktningen är sålunda klar. Gotlandslinjen kommer att successivt se till att jobben för gotlänningarna försvinner från Gotlandstrafiken. Även om de gotländska socialdemokraterna på sistone har börjat instämma i kravet på att huvudkontoret skall ligga i Visby — bl.a. genom en motion i fullmäktige — menar jag att chansen att påverka i den riktningen har funnits för socialdemokraterna på Gotland, som så livligt applåderat att det förra rederiet, Gotlandsbolaget, fick lämna arenan. Det självklara kravet att färjetrafiken skall administreras från Visby stödde inte socialdemokraterna den gången och har därför medverkat till att kontoret flyttades från Gotland. Den lika självklara följden är att Gotland inte längre är den naturliga rekryteringsbasen vid vare sig nyanställningar eller säsongsjobb. Att rederiet svek löftet förvånar mig kanske inte, men hur regeringen kan låta detta ske, när det får sådana konsekvenser som jag här har visat på, skulle jag vilja att trafikutskottets talesman talade om. Kan socialdemokraterna på Gotland räkna med regeringens stöd för sin motion så småningom? Det tredje yrkandet i min motion handlar om taxesättningen i färjetrafiken. Gotlands trafikförsörjning har varit föremål för riksdagens beslut många gånger. Det som dock är absolut nödvändigt — och då är jag tillbaka till trafikpolitikens målsättning och den uttalade betydelsen av att transportsystemet skall bidra till regional balans — är alltså att beslut rörande Gotlandstrafiken alltid måste fattas mot bakgrund av regionalpolitiska bedömningar. Färjan är vår väg och vår järnväg. Det framstår därmed allt tydligare att en återgång till en anpassning till SJ:s taxor är nödvändig. När riksdagen 1974 fattade beslut om att taxesättningen skulle följa principen för taxesättning på järnvägen, var det synsättet grundat på att det skulle råda rättvisa mellan medborgare i vårt land. Dess värre har den principen sedermera frångåtts, och nu tillämpas något man kallar enhetstaxa. Det är ingen rättvis princip. För att med siffror förklara vad jag menar har jag låtit utredningstjänsten räkna på och jämföra prissättningen på färja resp. järnväg. Enkel resa till normalpris med Gotlandslinjen kostar för närvarande 120 kr., oavsett om man åker Nynäshamn — Visby, där avståndet är 14,8 mil, eller Oskarshamn — Visby, där det är 11,7 mil. Priset per mil på Nynäshamnslinjen är med färjan 8:10 kr. SJ:s pris för samma sträcka skulle vara 6:20 kr. Till Oskarshamn kostar färjan 10:30 kr., mot ett SJ-pris på 6:30 kr. Om en enkel båtresa till Gotland skulle kosta lika mycket per mil som en järnvägsresa i andra klass, skulle således biljetten Nynäshamn— Visby kosta 92 kr. — mot 120 kr. i dag — och biljetten Oskarshamn — Visby 74 kr. Det är alltså en differens på 28 resp. 46 kr. i jämförelse med dagens priser. Jag tycker nog att trafikutskottet kunde ha lagt ned litet större möda på att sätta sig in i den - verklighet som gäller. Jag frågar mig ännu en gång om det är en rimlig prissättning som sker. Det skulle utskottets talesman kunna svara på här. Systemet med procentuell uppräkning av taxorna, som transportrådet nu tillämpar, medför dessutom att klyftan mellan järnvägspris och färjepris ökar för varje gång det sker en uppräkning. Detta visar tydligt, tycker jag, hur litet intresse s-regeringen och för all del även trafikutskottet visar för att ge oss rättvisa i trafikfrågan. ; 61 Målsättningar om att trafikpolitiken skall utjämna och medverka till regional balans och att hela Sverige skall leva klingar ihåligt som en tom tunna om man inte ser till att vackra ord också följs av konkret handling. Fru talman! Ingrid Hasselström Nyvall talade i går kväll om det betydelsefulla i att trafik finns mellan Öland och Gotland för att bl.a. stärka turismen. Jag behöver inte upprepa vad som sagts till förmån för den trafiken utan vill instämma i vad hon sade. Jag delar uppfattningen att regelbunden turisttrafik mellan de båda öarna skulle ha stor betydelse för turistverksamheten. Fru talman! Det finns krafter som i dag verkar för att Gotland som region skall stärkas genom olika insatser på turismens område. Jag skall inte föregripa den diskussion som kommer om detta, men jag vill ge klart besked här i dag om att det gotländska näringslivet är bäst betjänt av en kontinuerlig bastrafik till rättvisa kostnader. Det är ett rimligt krav, och jag yrkar härmed bifall till centerreservationerna 8, 9 och 10.

Fru talman! Också jag skall uppehålla mig vid Gotlandstrafiken. Det är få frågor som så engagerar oss gotlänningar, och det visar hur stor betydelse vi tillmäter våra kommunikationer med övriga landet. Med de erfarenheter vi har i dag av det rederibyte som genomfördes vid årsskiftet kan det konstateras att det har gått relativt smidigt med tanke på den stora omställning det rörde sig om. Det återstår dock många frågor att lösa på kommunikationsområdet för oss gotlänningar, och jag kan lova kammarkamraterna att vi kommer att låta höra av oss igen i dessa frågor. Jag skall något kommentera de reservationer som finns fogade till betänkandet på denna punkt. Den första gäller offentliggörande av avtalet. Jag tycker att det vore väl om avtalet kunde offentliggöras. Vi har en restriktiv sekretesslagstiftning, och där är de kommersiella skälen en sekretessgrund. Det får vi naturligtvis acceptera. Men den gotländska socialdemokratins uppfattning är att det skulle vara önskvärt att alla de frågor som över huvud taget gäller Gotlandstrafiken handlades med största möjliga öppenhet. Den andra reservation jag vill kommentera behandlar Gotlandstrafikens huvudkontor. Kravet på att trafiken skall administreras från Gotland stöder jag självfallet. Men reservationen har fått en olycklig utformning. Dels är den ganska vag, dels är den också delvis missvisande. Jag skulle vilja helt kort redovisa länsarbetsnämndens siffror vad gäller de ca 60 s.k. landanställda. Av dem har 20 fått anställning på det nya rederiet. Däri ingår förmodligen flyttningen till Nynäshamn. 16 har annat arbete, och den övervägande delen av dem arbetar fortfarande inom trafiken med sådant som tidigare handlades direkt av rederiet och i dag sköts av entreprenörer. 19 är kvar i anställning vid Gotlandsbolaget, 4 är under olika former av utbildning, 4 är arbetslösa — eller rättare sagt var arbetslösa i februari —, 1 har pensionerats. Nordström & Thulins huvudkontor ligger som utskottet skriver i Stockholm, men vi skulle naturligtvis välkomna det till Gotland. Gotlandstrafiken administreras dels från Nynäshamn, dels via ett avtal som Nordström & Thulin har med Gotlandsbolaget. Det är såvitt jag vet ett tvåårigt agentavtal. Skulle man i dag öppna ett nytt kontor i Visby skulle man alltså konkurrera Det kan också vara på sin plats att påpeka att även tidigare har en stor del av rekryteringen av sommarpersonal skett från fastlandet. Det har alltså varit fastlandsungdomar som sökt jobben. Det här talar inte på något sätt emot att trafiken borde administreras från Gotland. Det tycker jag självfallet att den bör. Precis som Gunhild Bolander sade här tidigare bevisas det ju av att den socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige på Gotland genom sin styrelse, i vilken jag ingår, har motionerat i frågan. Jag har också rätt goda förhoppningar om att vi kommer att få se ett kontor för det nya rederiet på Gotland. Vi kan dock inte räkna med den administration som har funnits tidigare. En av de punkter där man har kritiserat Gotlandsbolaget gällde ju att det hade för tung administrativ apparat. Över huvud taget när det gäller personalfrågorna tror jag att vi skall avvakta litet med att göra den slutgiltiga avstämningen av vad det har fört med sig. Reservation 10 behandlar taxesättningen i färjetrafiken. Den frågan har vi drivit ända sedan riksdagen lämnade kopplingen tili SJ-taxan, och det kommer vi att fortsätta göra. Det var en borgerlig regering som ursprungligen införde den mystiska enhetstaxan. Jag behöver inte orda så mycket mer om den, tycker jag. Jag vill bara ytterligare understryka att det är väldigt viktigt för oss vad det kostar att resa. Utskottets uttalande bör kompletteras med att det faktiskt inte bara är gotlänningar som behöver en prisjustering. Det är fler än gotlänningar som reser till Gotland. Det är utflyttade, det är anhöriga till gotlänningar, det är sommargotlänningar, turister osv. Vi vill inte bara ha vänliga ord och fromma förhoppningar i ett betänkande, utan vi vill ha en garanti för att det inte blir dyrare att resa till och från Gotland än att resa motsvarande sträcka på fastlandet. Med det yrkar jag bifall till reservation 10.

Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Av olika skäl har det förflutit en hel del tid sedan jag ställde frågan. Det gör att vi nu diskuterar litet grand utanför det sammanhang i vilket frågan ställdes. Jag ställde frågan som en omedelbar reaktion på beslutet av Sydafrikas regering att förbjuda ett antal organisationer att bedriva fredlig politisk verksamhet mot apartheidsystemet i Sydafrika. Jag vet ju att Sverige alltid har en hög profil när det gäller Sydafrikafrågor och att Sverige utnyttjar olika tillfällen att föra upp dessa frågor på den politiska dagordningen. Vi ligger mycket långt framme också när det gäller åtgärder i form av stöd till frontstaterna och till olika antiapartheidorganisationer samt i form av sanktioner mot Sydafrika. Men vad jag var ute efter med min fråga var att man borde utnyttja det tillfälle som den sydafrikanska regimens åtgärder mot de fredliga organisationerna i Sydafrika gav. Dessa åtgärder har väckt en kraftig reaktion runt om i världen och på något sätt skapat en insikt om att detta med constructive engagement och sådana saker faktiskt är någonting ganska utsiktslöst. Det krävs hårda nypor. Vi kan ju dra oss till minnes den västtyske presidentens reaktion när han var i Zimbabwe. Han uttalade sig då faktiskt för att Västtyskland skulle kunna behöva ompröva sin Sydafrikapolitik och sin inställning till sanktioner. Det konkreta syftet med min fråga var faktiskt att söka utröna i vilken mån regeringen var beredd att just i detta akuta skede göra en alldeles extra ansträngning och företa en offensiv för att få till stånd åtgärder mot Sydafrika. Den frågan har inte direkt besvarats, men utrikesministern kanske kan återkomma till huruvida man är beredd att nyttja detta speciella tillfälle.

Fru talman! Jag tackar för denna ytterligare markering från utrikesministerns sida. Jag tror alltså att det finns anledning att trappa upp insatserna på det här området, och jag uppfattar detta uttalande så, att det är precis vad regeringen gör. Den sydafrikanska regimen visar ju sin brutalitet allt tydligare. Förbudet mot politisk verksamhet för UDF och andra organisationer får tas som en signal till opinionen i Sydafrika, att fredligt och legalt arbete mot apartheid inte kommer att möjliggöras fortsättningsvis. Det är oerhört allvarligt, och vårt ansvar för att öka trycket mot Sydafrika blir bara större. Men jag har alltså all förtröstan om att regeringen kommer att göra sitt yttersta för att få en bredare internationell uppslutning för stöd till arbetet mot apartheid och för påtryckningar mot Sydafrika — sanktioner osv.

Fru talman! Jag vill tacka för statsrådets svar på min fråga. Bakgrunden var att en mycket stor skara kurder — flera hundra — med banderoller och foton spontant uppvaktade de politiska partierna den 23 april här i riksdagen. Deras förtvivlan var djup och äkta. Eftersom någon tid inte var beställd blev kontakterna med partierna litet improviserade. Men de lyckades nå representanter för alla, och jag utgår från att deras information har gått fram i alla partier. Vad ville de då ha sagt, som vi inte har kunnat läsa i tidningarna? De ville främst att den svenska regeringen via internationella kanaler, dvs. FN, skulle fördöma angrepp på civila med nervgas och andra gifter på det sätt som hade skett i Halabja. De framhöll att många stater redan hade offentliggjort sitt fördömande av de anfall som utförts mot bl.a. den kurdiska byn den 16 mars. Nu försäkrar statsrådet att allt görs och att allt skall göras från svensk sida, och det råder naturligtvis inga delade meningar oss emellan om att allt måste göras — inte bara för att Genåveprotokollet av 1925 skall följas utan därför att användning av sådana här medel helt skall omöjliggöras. De svenska kurderna ville också att Sverige skulle sätta in humanitära åtgärder för att lindra verkningarna av de brutala angreppen. Vi vet ju att Röda korset gjorde snabba insatser, som tyvärr delvis missbrukades.

Fru talman! Jag läste faktiskt statsrådets pressrelease när det gäller detta fördömande, och pressreleasen kom samma eftermiddag som kurderna hade varit här i riksdagen, så det var väldigt snabbt handlat. Jag visste inte, när kurderna kom hit, att regeringen hade agerat. Men jag tror ändå att vår diskussion kan ha en viss nytta med sig.

Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Egentligen är det, sett ur mitt perspektiv, ett ganska häpnadsväckande svar. Utrikesministern säger att problemet ligger i att det råder olika rättsuppfattningar i Tunisien och i Sverige. Detta skulle alltså vara bakgrunden till att man inte kan medverka till en lösning. Jag förstår inte detta. Bakgrunden är ju att barnen är svenska medborgare. Och enligt svensk lagstiftning har vårdnaden ofta övergått till kvinnan. Det gäller ju kvinnans situation. Hon skall kunna leva tryggt enligt svenska lagar. Då måste man väl se till att lagstiftningen i Sverige håller med tanke på henne. Detta borde man utan vidare kunna konstatera. Jag trodde att skälet till Sveriges anslutning till dessa internationella konventioner var att vår lagstiftning skulle få genomslag i andra länder. Vad finns det annars för skäl att ansluta sig till dessa konventioner? Om vi i Sverige har en lagstiftning i vilken det sägs att barn skall vara hos vårdnadshavaren, hoppas vi ju att detta också skall bli möjligt med hjälp av konventioner. Men så står det i svaret att vi måste acceptera att det inte förhåller sig på detta sätt. Jag trodde att vi skulle verka för att man i länder som förmodligen inte kommer att ansluta sig till dessa konventioner skall se på svensk lagstiftning på samma sätt som vi gör. Vidare sägs det i svaret att man verkar aktivt då det gäller kvinnor som förlorar sina barn genom olovligt bortförande. Det kan man väl knappast påstå, eftersom kvinnorna själva tog kontakt med UD och bad om hjälp att vidarebefordra ett brev, men de fick nej från utrikesministern. Inte nog med det. När de väl har fått ett svar i vilket det sägs att presidenten vill lösa frågan, fullföljer man inte detta utan låter det bara vara.

Fru talman! I en sådan här debatt så hinner man inte på några minuter att säga så mycket, men det är intressant att när jag träffade de kvinnor som slutit sig samman till något som heter Mödrar till bortrövade barn, så beskrev de inte alls situationen som utrikesministern gör, utan tvärtom. De hade inte alls fått det stöd som de förväntade sig att få. Man sade t.o.m. att det var meningslöst att vända sig till UD, eftersom man inte fick något kraftfullt stöd. När de här kvinnorna åkte till Tunisien och träffade presidenten så sade denne att han var för att få till stånd en lösning. Jag utgår från att detta betyder att han förväntade sig att han skulle få till stånd en lösning med hjälp av representanter från regeringen eller UD, inte med hjälp av enskilda advokater eller kvinnor från Sverige. Man skulle kunna hitta en lösning när det gäller de bortrövade barnen som finns i Tunisien. Utrikesministern menar uppenbarligen att det inte alls är intressant att ta den kontakten.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Den dåvarande Pol Pot-regimen i Cambodja har gjort sig skyldig till de grövsta kränkningar av de mänskliga rättigheterna, vilket utrikesministern redan har framhållit. Med rätta har Sverige fördömt Pol Pot-regimens exempellösa grymhet mot sina egna medborgare. Pol Pot-regimens terrorvälde ledde till ett veritabelt barbari. År 1982 bildades Cambodja Document Commission med Amnesty Internationals tidigare exekutivdirektör som chef. Kommissionen har samlat ett mycket omfattande och kvalificerat bevismaterial om den väldiga mänskliga förintelsen och om den ytterst omfattande sociala och kulturella förstörelsen i Cambodja under de röda khmerernas regim. Kommissionen har funnit att Pol Pot-regimen är ansvarig för utrotningen av mellan två och tre miljoner människor i Cambodja. Det finns starka skäl att beteckna denna folkutrotning som ett folkmord. Folkmordskonventionen, som Cambodja har anslutit sig till, kan, som utrikesministern har sagt, tillämpas av Internationella domstolen i Haag. Avsikten med de brott som har begåtts har tydligtvis varit att i stor omfattning utrota det cambodjanska folket men också, som utrikesministern säger, att eliminera religiösa och etniska grupper. Även en utrotning av en del av en nation kan bedömas som ett folkmord. Om Pol Pot-regimen inte hade störtats skulle med säkerhet cambodjaner ha utrotats i än större utsträckning. Jag är medveten om att Sverige inte har erkänt det demokratiska Kampuchea. Men den omständigheten att man inte har erkänt ett annat land utgör inte något hinder för att kunna ta upp frågan vid Internationella domstolen. Jag ber att få hänvisa till det dokumentariska material som har presenterats av kommissionen, där man bl.a. hänvisar till det s.k. Korfufallet. Jag vill till slut vädja till utrikesministern att, om inte Sverige tar upp frågan, verka för att något annat land gör det.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag har inte för avsikt att gradera olika former av terrorism. De är alla, precis som utrikesministern säger, lika avskyvärda. Men jag vill ändå i detta sammanhang göra en viss markering. Statsterrorism utövad av ett land och dess regering får, som jag upplever det, en viss laglighet jämfört med terrorism utövad av andra brutala terrorgrupper som härjar runt om i världen. Det gör att det är mer allvarligt när man från ett land utför barbariska handlingar i ett annat land. Det är inte första gången en regering i Israel har gjort på detta sätt. Det pågår nu en hoppfull process i Mellanöstern, och jag vill hävda att PLO har ändrat sitt sätt att verka i den processen. Detta accepteras inte av Israels regering, beklagligt nog. Jag tror därför att det är viktigt att inte minst Sverige, i alla de internationella sammanhang där vi deltar, tar upp denna fråga och sätter press på den israeliska regeringen. Den består ju av två partier, och alla i regeringen är, vad jag förstår, inte okänsliga. Israel har rätt att existera inom säkra gränser. Därom råder inget tvivel. Men jag har svårt att förstå hur Israel skall få en bättre garanti för och uppslutning kring detta så länge man handlar på detta sätt och bedriver en ockupationspolitik. Jag hoppas att utrikesministern och andra representanter för Sverige i alla sammanhang tar upp detta och fördömer Israels regerings handlande.